Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Det känns tungt att ha denna debatt medan coronapandemin fortsätter att skörda offer och människor får se sina livsverk gå i kras. Men i pandemins djupa skugga är Taiwan en strimma av ljus och hopp. Taiwan är ett av få länder som har klarat av att hantera virusets spridning, trots att en halv miljon taiwaneser arbetade på fastlandet under tiden viruset bröt ut, och trots det stora antalet besökare från fastlandet Kina som brukade komma till Taiwan innan allt började. Taiwans smittskyddsmyndighet uppmärksammade redan före julen 2019 att ett tidigare okänt coronavirus spreds i den kinesiska staden Wuhan och agerade omedelbart. Man införde hälsokontroller av inflygande från Kina, Hongkong och Macao. Man samkörde hälsodatabaser och olika personers resedata och kunde på så vis effektivt spåra virusets rörelse, och man kunde kontakta människor som befarades vara smittade. Taiwan har drygt 23 miljoner invånare. Tills i dag har endast 7 personer avlidit av corona. 611 har blivit smittade, och av dem har cirka 500 tillfrisknat. Jag önskar att Sveriges regering hade agerat lika snabbt och beslutsamt och startat testningen i Sverige redan i våras. Tyvärr har Taiwans erfarenhet inte kunnat spridas som den borde, eftersom Kina stoppar Taiwans medverkan i alla FN:s underorgan, inklusive Världshälsoorganisationen. Denna motvilja mot att låta Taiwan delta i erfarenhetsutbytet inom hälsoområdet är skadlig för världshälsan men också för Taiwans befolkning. Faktum är att Världshälsoorganisationen riskerar taiwanesiska liv genom att hålla landet utanför organisationens arbete. Det är positivt att regeringen stöder Taiwans återkomst som observatör i Världshälsoorganisationens beslutande organ. Ännu mer positivt är det att EU och Sverige söker praktiska lösningar på hur Taiwan ska inlemmas i Världshälsoorganisationens arbete. Chansen att lyckas är mycket större när Sverige agerar tillsammans med andra demokratier. Det är många länder utöver EU-länderna som vill att Taiwan ska ta sin rättmätiga plats i Världshälsoorganisationen - det är Kanada, Japan, Nya Zeeland, Australien och USA. Den svenska regeringen borde kroka arm med dessa länder och driva frågan stenhårt. Det är inte rätt att Kina ska diktera villkoren. Vi måste också påminnas om hur pandemin startade och hur viruset spreds via kinesiska marknader, där levande djur behandlas fruktansvärt illa. De hålls instängda i burar och säljs för att hamna på tallriken, inte på grund av matbrist utan för att det är en tradition. Traditionen att äta fladdermöss härstammar från hungersnöden i Kina, då 45 miljoner människor dog av svält. Den orsakades av kommunistregimen och dess förakt för människan. Samma förakt för människor upplevde vi i januari, då Kina försökte dölja virusutbrottet.

Herr talman! Jag är införstådd med de regler som hindrar Taiwan från ett fullvärdigt medlemskap i FN, men jag beklagar det. Det var inte så länge sedan Taiwan faktiskt var den som representerade det kinesiska folket i säkerhetsrådet. Det var först 1971 som president Nixon och Mao Zedong gjorde upp och slängde ut Taiwan för att stoppa in Kina, vilket var ett mycket olyckligt beslut. Jag tycker fortfarande att det är mycket oroande att Kina tillåts diktera villkoren i Världshälsoorganisationen. Trots att regeringen, EU och andra länder har ansträngt sig var inte Taiwan inbjuden som observatör till mötet i maj och inte heller till det möte som avslutades förra veckan. Det känns också mycket olustigt att ett FN-organ som ska främja mänskliga rättigheter och samarbete utesluter 23 miljoner människor när viktiga frågor diskuteras, till exempel den viktiga frågan om hälsa. Jag uppskattar verkligen att ministern ger stöd till Taiwans deltagande som observatör i andra underorgan, som ICAO och klimatkonferensen. Taiwan ska självklart ha en plats där också. Det är globala frågor som måste lösas globalt. Och Taiwan har sin rättmätiga plats vid förhandlingsbordet. Jag återgår till Världshälsoorganisationen. Jag undrar om regeringen planerar att ta några konkreta steg, mer än det som ministern har berättat om hittills, för att sätta stopp för Taiwans exkludering. Jag undrar också om regeringen kommer att initiera en reformering av Världshälsoorganisationen, vars agerande har varit underdånigt och under all kritik. Har regeringen framfört någon kritik mot Världshälsoorganisationens generalsekreterare och vice generalsekreterare? Det var mycket märkligt att generalsekreteraren Tedros Ghebreyesus inte fördömde Kinas agerande när de försökte dölja smittan. Han till och med berömde Kinas agerande och uttryckte att han skulle vilja få behandling i Kina om han fick covid-19. Jag vet inte om ministern har möjlighet att se intervjun med Bruce Aylward, vice generalsekreterare i Världshälsoorganisationen, där han vägrar svara på frågan om Taiwans deltagande i Världshälsoförsamlingen och sedan slänger telefonluren i örat på den intervjuande journalisten. Det är mycket talande, och det klippet har blivit viralt på internet. Jag tycker att det är en stor skandal att Världshälsoorganisationen böjer sig för Kina och utesluter Taiwan för att behaga Kina. Jag tycker absolut att Sverige borde initiera en översyn av Världshälsoorganisationens regler, för pandemin är inte över, och Taiwans expertis behövs.

Fru talman! Jag instämmer med ministern i att Världshälsoorganisationen inte ska göras till en arena för politiska konflikter, utan man ska arbeta stenhårt för världshälsan. Det är mycket beklagligt att Kina slår politiskt mynt av sitt ekonomiska inflytande världen över och på ett otillbörligt sätt försöker att påverka också arbetet i Världshälsoorganisationen. Coronapandemin har haft en enorm påverkan på den globala ekonomin, säkerheten och många andra områden. Vi har inte råd att utelämna Taiwan om vi ska agera globalt. Viruset respekterar inga gränser. Det sprids överallt. Troligtvis är coronapandemin inte den sista pandemi som mänskligheten kommer att uppleva, och därför behöver vi en stark och funktionell världshälsoorganisation - en organisation som är värd namnet. Jag hoppas därför att den utvärdering av hur man har agerat nu kan bli ett bra avstamp för ett mycket bättre arbete och samarbete mellan alla nationer i världen framöver. Att ha en organisation som kryper för diktaturer är det ingen nytta med. Vi behöver en organisation som värnar om samarbetet mellan länderna. Det är just därför organisationen heter Förenta nationerna och inte Exkluderande nationerna. Taiwan är en stabil demokrati som verkligen förtjänar Sveriges och omvärldens stöd för att ta sin rättmätiga plats i organisationer som Världshälsoorganisationen, ICAO och klimatkonferensen.